Herr talman! Jag vill först tacka fru Eriksson i Stockholm för de vänliga ord hon hade att säga om mig som utskottsordförande. Hon har också haft synpunkter på arbetsgången i utskottet. För min egen del anser jag att den beskrivning som herr Virgin lämnat är helt korrekt. Det har för övrigt också vice ordföranden bekräftat i en tidningsintervju. I sammanhanget vill jag erinra om att vid det presidiesammanträde som vi hade på måndagen så anmälde jag att vi moderater ville diskutera formuleringarna på just dessa två avsnitt. Det är något man bör hålla i minnet, ty det kan här uppstå en viss dimbildning om när vi önskat få med dessa synpunkter och varför det blev ett särskilt yttrande. Jag har tidigare i dag sagt att efter de sista förhören som utskottets sekreterare höll och sedan rapporterade till utskottet — förhören är återgivna i betänkandet på s. 21 — det enligt herr Virgin och mitt bedömande kvarstod en viss oklarhet om kontakterna mellan särskilda byråns personal och det socialdemokratiska partiet. Jag sade också att det inte var anledning tro annat än att en fortsatt utredning skulle skapa full klarhet även i denna del. Jag måste avslutningsvis också säga, att jag känt det som en skyldighet för mig som utskottsordförande att anmäla den oklarhet som kvarstår efter de förhör som vi har hållit. Samtidigt har jag också varit starkt medveten om att detta mitt ställningstagande i denna inflammerade fråga kunde tänkas medföra personliga angrepp på mig men också på det parti jag tillhör och representerar.
Hert talman! Herr Virgin menade att det var detaljer som i och för sig är betydelselösa men som man nu ansåg vara värda att ta upp som enda fråga i ett särskilt yttrande. Det gäller vilket samröre som hade funnits mellan IB och det socialdemokratiska partiet. Vi har också redogjort för den saken sedan vi fått kännedom om den. Jag har svårt att se proportionerna i bedömningen. När man inte reagerar hårt för andra ting, så kommer man att hamna i precis samma läge som vpk. Jag kan inte se det skedda som annat än en politisk manöver från båda partierna. Det verkar nästan som om vi är tillbaka i tidigt 5O-tal, och det är faktiskt otrevligt. Jag misstänker inte herr Petersson i Gäddvik för något ojust, men när herr Virgin gör gällande att vi har överträtt gällande praxis i vårt handlande, då anser jag däremot att det tvärtom är han som har överträtt praxis. Inte förrän tio minuter i tolv — klockan tolv skulle han sitta i talmansstolen — formulerade han nämligen sitt krav inte på ett särskilt yttrande utan på en reservation som skulle ta upp dessa ting. I varje fall i försvarsutskottet är det ju praxis att man skriver reservationer i förväg och redovisar dem som alternativ. Nu blev det ett särskilt yttrande, så man behöver inte votera i frågan — det är riktigt — men nog var väl tanken att göra vissa påpekanden i ett särskilt yttrande något som kom på som ett nysande. Det är svårt, herr Virgin, att fria sig från misstanken att det har varit andra som blandat sig i frågorna än de som deltog i hela utskottsbehandlingen.
Herr talman! Fru Eriksson bör väl också komma ihåg den kolossala press som vi hade i arbetet i försvarsutskottet vid avslutningen av detta betänkande. Enligt vad jag kan erinra mig fanns det ingenting färdigskrivet i här diskuterat avsnitt förrän den 30 november. Det utkast som då förelåg fick skrivas om över söndagen, varefter vi tog upp saken på nytt på måndagen och tisdagen. Det fanns inte utrymme för att agera tidigare än då. Jag tycker att fru Eriksson nog bör försöka vara objektiv och också ta hänsyn till den tidspress som vi hade i utskottet.
Herr talman! Det har jag full förståelse för, och jag riktar inte något klander mot presidiet som drev det hela. Men eftersom herr Petersson berörde vad som hände på söndagen och på måndagen etc., vill jag tillägga att jag för min del gick igenom en del formuleringar och redovisade ett par sidor med förslag till ändringar redan på lördagsmorgonen. De ändringsförslagen tog man hänsyn till. Det fanns alltså redan då möjlighet att få beaktade de ändringar man ville ha gjorda. Det visade sig, som nämnts, inte föreligga några svårigheter att genomföra de ändringar jag föreslog, och de var ändå ganska många. Så nog hade det funnits möjlighet, om man på en väsentlig punkt hade en så avvikande uppfattning att man t.o.m. ansåg den värd en reservation, att åtminstone på lördag morgon eller på söndag eftermiddag antyda det och inte komma tio minuter i tolv, när vi slutade klockan tolv.

Herr talman! Statsministern sade i sitt inlägg, att denna debatt är en debatt om hur vi skall försvara demokratin, hur vi skall driva demokratins principer vidare, hur vi skall förankra demokratin hos nya generationer. Det är självklart så, att bland de kritiker som uppträtt finns det personer och grupper som är fiender till vår demokrati och vår rättstradition och som alltså inte har rena syften med sin kritik. Det måste vi ha med i vår bedömning. Det bör också sporra oss att med fortsatt vakthållning om de medborgerliga frioch rättigheterna slå vakt om vårt öppna samhälle och vår öppna demokrati. De som hävdar att i andra länder och sammanhang dessa friheter är formella och som med beredvillighet accepterar att de friheterna går förlorade för andra länder och folk får minskad trovärdighet som dessa friheters försvarare i vårt eget samhälle. Men, herr talman, vi är många andra som känner oss oroade därför att anklagelser har gjorts om aktiviteter som skulle strida mot lagar eller mot andan i svensk demokrati eller mot riksdagens beslut — anklagelser som inte har kunnat fullt bemötas eller belysas. Som är oroade därför att ramarna mellan samhällskritik och spioneri i dag ter sig oklara och behöver ges en klarare distinktion. Som är oroade över att den demokratiska insynen och kontrollen över den del av underrättelseverksamheten som vi diskuterar i dag varit otillräcklig. Och som finner att försvarsutskottets betänkande i dag på många punkter egentligen inte lämnar några svar som kan stilla denna oro. Utskottet betonar på flera ställen att man inte eftersträvat att utröna sanningshalten i gjorda påståenden eller enskilda gärningar. Gjorda påståenden kommer alltså länge än att få stå kvar i debatten utan den genomlysning som, får man hoppas, skulle kunna stilla den mesta kritiken. Den belysning som sker i en bilaga till betänkandet av Gunnar Ekbergs verksamhet skapar t.ex. ingen klarhet utan väcker i stället många nya frågor om inriktning och avgränsning av verksamheten. Hans införskaffande av namnlistor från olika organisationer ter sig onekligen mycket anmärkningsvärt. En del av dessa problem kommer nu att prövas i fortsatt behandling i riksdagen eller i andra former. Framför allt måste de ordinarie rätts instanserna i laga ordning fortsätta sin oberoende handläggning av de aspekter av denna affär som kommit under deras bedömning. Man kan givetvis säga, såsom också har sagts i debatten här i dag, att den hittillsvarande diskussionen varit värdefull och att svensk demokrati kommer att gå stärkt ur denna debatt. Det hoppas också säkert de flesta av oss. Kritiken har medfört, och detta anser jag väsentligt, att det nu — efter den granskning och den belysning som skett i den offentliga debatten — tycks råda stor politisk enighet om att insynen och kontrollen över den militära underrättelseverksamheten måste stärkas. Utskottet har rekommenderat ett fortsatt studium av detta och förordar att sådana åtgärder beslutas av regeringen. Statsministern har i dag lovat att en utredning skall tillsättas, bestående av både parlamentariker och andra medborgare. Jag hoppas att den granskningen blir grundlig. Utredningen måste mot bakgrund av vad som hänt få full frihet att granska både de enskilda handlingar och förhållanden, som stått i centrum för debatten och som hittills inte kunnat belysas på ett rimligt sätt, och frågan om hur insynen och kontrollen över den här verksamheten skall organiseras för framtiden. Att här finns alldeles speciella avgränsningsproblem får inte avskräcka oss från att se till att principerna för verksamheten utformas så och att inriktningen av verksamheten i framtiden bestämmes på ett sådant sätt att en parlamentarisk insyn i annan form än genom försvarsutskottet garanteras. För min egen del tror jag att detta är helt nödvändigt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för verksamheten. Ett resultat av debatten är att insikten om att en sådan här underrättelseverksamhet behövs har ökat. Det tycks glädjande nog inte vara många som i dag tvivlar på det, eftersom debatten hittills — försvarsutskottets betänkande visar det också — har belyst vilken vikt denna verksamhet har för vårt lands säkerhet. Herr talman!

Herr talman!

Det är angeläget för samtliga agerande parter i detta sammanhang att så handla att berättigad kritik gentemot olika handlingar i vårt sam hälle inte skall kunna resas. Detta är en beklaglig händelse.

Det är en mycket allvarlig situation i detta sammanhang. Det finns två olika intressenter. Detta ligger bakom diskussionen om IB-affären, i och för sig ganska sorglig. Jag har inte tagit del av den bok som diskuteras, och jag anser den vara ganska ovidkommande. Vi lever i en demokrati, som med samma rätt som försvaret vill skydda sina intressen och skall skydda dem — det är vi eniga om — och slå vakt om de demokratiska frioch rättigheterna. Man hamnar där i en konfliktsituation. Även om försvaret och demokratin har lika stort värde i vårt samhälle, är det självklart att den ena parten inte får göra inskränkningar i den andra partens rättigheter. Jag har följt denna fråga litet grand. När vi i våras diskuterade grundlagen sades många vackra ord. Det var ju den 6 juni, och då blir man alltid högstämd.

Vi skall komma ihåg i sammanhanget att de mänskliga frioch rättigheterna togs in i lagstiftningen ett år efter det att Sverige hade utsatts för en mycket underlig korruption. Sju riksråd hade avsatts. Fyra personer hade tagit 104 miljoner daler.

Den underliga situationen att riksdagen stiftar lagar men överlämnar åt andra att tolka och tillämpa dem är ohållbar i dagens samhälle. Den har varit ohållbar så länge som vi hävdat demokratins principer. En amerikansk jurist har sagt att formellt är det parlamentet som sköter lagstiftningen medan andra sköter lagens tillämpning men att det ytterst ändå blir rättsväsendet som avgör vad som är rätt. Då är frågan: Skall vi fortsätta med denna ordning, där vi inte har klara linjer?

Grundlagen skall inte heller kunna brytas genom stadganden i civilrättsliga lagar. Om det skall göras avkall på grundlagen, så är det riksdagen själv som skall ändra den. Vi har kommit i en för en demokrati allvarlig situation i och med att det uppstått en konflikt mellan den lagstiftande makten och tolkningen av en grundlag. Jag vill erinra om att i högsta domstolen är det praktiskt taget en person som dömer, nämligen revisionssekreteraren. I riksdagen är vi ändå 350 som har möjlighet att göra vår bedömning. I tryckfrihetsmål skall dom avkunnas av en jury bestående av nio ledamöter, och för att domen skall gälla skall minst sex av dem vara eniga om beslutet.

Det är inte andra organ som skall agera. Tolkningar kan man göra i fråga om civillag men inte när det gäller grundlag. Den skall följas, och den skall ändras efter de regler som gäller i sammanhanget. Det här ärendet måste riksdagen själv följa. Man kan tycka om de anklagade eller inte, man kan vilja straffa dem eller inte, men oavsett hur man tycker skall grundlagen följas, och man skall försöka att inte behandla människor olika. Lagen skall gälla lika för alla.

Det är en utveckling som jag måste beklaga därför att den visar hur oklart vi tänker i fråga om rättsregler och förfaranden i rättsliga sammanhang.

Ungdomen har intressen som man måste förstå.

Då reagerade vi därför att det gällde väsentliga värden för oss ur demokratisk synpunkt. Men då var demokratin icke införd i vårt land, den beslöts år 1918. Och visst är det riktigt som Hjalmar Branting sade på medborgarmötet 1918, att vi vill ingen diktatur. För folkets utslag skall vi alla böja oss. Vi litar till att har vi rätt skall vi segra med övertygelsens vapen. — Ja, visst fanns det övertygelse för demokratin i Chile, visst fanns det övertygelse i Grekland — läser man dess historia imponeras man över hur stark tron på demokratin var. Men i en värld där våldsmedel brukas även i politiska sammanhang är demokratin prisgiven om vi inte i tid bevakar och ser till att dessa värden inte spolieras.

Jag har den bestämda uppfattningen att vi inte kan fortsätta att låta ämbetsverk och andra gå in på områden som riksdagen är satt att sköta. Åsiktsfriheten, yttrandefriheten och pressfriheten är så väsentliga värden för en demokrati att man skall akta sig för detta. Jag skulle, herr talman, i detta fall vilja erinra om Dreyfusaffären, som utspelades under åren omkring sekelskiftet. I en process i Frankrike anklagades Dreyfus för högförräderi, dömdes och sattes i fängelse. Den verkliga förövaren av dådet frikändes av en jury bestående av sju officerare. Krigsministern som också var general, uttalade att domslutet icke fick klandras — det skulle betraktas som att kvälja dom. En sådan kritik skulle uppfattas som riktad mot hela armén och skulle inte tillåtas. Både i parlamentet och av ämbetsmän på de högsta förtroendeposterna utanför parlamentet betecknades Dreyfus som en usel människa. Allmänheten hade förts bakom ljuset i denna process. En författare, Émile Zola, tog dock upp hela denna rättsfråga till diskussion, Dreyfus blev frikänd och den verklige boven i dramat fängslades. Innan dess hade emellertid även Zola hunnit bli dömd till fängelse för sina skriverier i frågan. Sedan han frikänts från anklagelserna blev han officiellt hyllad och begravdes efter sin död i Pantheon.

Vi står här inför ett allvarligt spel, och det är alltid lätt att klandra en verksamhet utifrån olika intressen som man menar sig företräda. Det bör därför sägas ifrån att vi nu vill ha den här frågan behandlad på vederbörligt sätt. Samtidigt bör man också se till att de olika parterna behandlas som vanliga medborgare med det skydd som ges i gällande lag. Men jag tror också att vi är tvingade att vidta åtgärder för att vända den olust som finns i samhället och som skapar misstroende åt olika håll. Det bör riksdagen själv sköta om, men här talas det om att vi skall ha juridiska och andra kommissioner. Med tanke på sakens utveckling skulle jag tro att riksdagen bör sätta till en parlamentarisk kommitté eller utredning, sammansatt av de fem demokratiskt valda riksdagspartierna. Den skall vidarebefordra resultatet av sitt utredningsarbete till riksdagen, och därefter bör riksdagen själv besluta om det hela. Det är orimligt när man här talar om att vi skall ha en juridisk kommission, vi skall ha det ena och det andra. Låt oss följa grundlagens regel att riksdagen själv har att klara det här! Vi behöver inte tänka och handla genom ombud, hur höga juridiska eller andra titlar de än månde ha. Detta är en riksdagens egen angelägenhet.

Låt oss följa reglerna, låt riksdagen själv göra prövningen! Då kommer vi inte att göra de felsteg som annars är att riskera. Jag skulle vilja fråga de politiska partierna, oavsett vilka de är: Vad har det med den här frågan att göra att den och den politikern i det och det partiet har sagt det eller det? Det här är en rättsfråga, som det bör vara angeläget för alla partier att klara gemensamt. Vi skall försöka lösa problemet som sådant och inte använda det till politiska beskyllningar i olika sammanhang.

Det här har varit en otrevlig historia att följa med, och det borde ske en tillnyktring. Att riksdagen har satts åt sidan i det här sammanhanget är beklagligt, men vi skall rätta till det själva genom att hävda riksdagen, så att inte jurister och andra gossar skall tro att de kan styra riksdagen. Det är vi som skall se till att lag och rätt skall följas. Och, min själ, riksdagen har anledning att säga det även till regeringen! Justitiedepartementet och JK har nämligen icke handlat på ett sådant sätt som man har rätt att kräva, och de har inte nyttjat de resurser som står till förfogande. De har slentrianmässigt följt med strömmen, och därmed har andra kränkt riksdagens rätt. Det är det jag vill protestera mot; det måste bli en ändring på det här området. Därför tror jag att vi har fått en tankeställare. Jag var ensam om att yrka avslag på grundlagen, när vi tog den den 6 juni. Nu bör vi ändå ha lärt oss så mycket att den vilande grundlagen inte kan godtas. Den ger icke det skydd och främjar inte den respekt för grundlag som behövs. Ur den synpunkten hoppas jag innerligt att Sveriges riksdag nästa år, då jag själv inte är närvarande här, klart och nyktert skall säga att vi vill ha en grundlag som har grundlags karaktär, syfte och innehåll. Det får inte bli en grundlag som kan tolkas och nyttjas av olika intressen. Det är riksdagen själv som skall vaka över att den ger det skydd som den skall ge. Jag hoppas att detta skall vara en allvarlig erinran för riksdagen och för svenska folket om att verkligen respektera värden som är grundläggande för en demokrati och för ett land som har satt friheten, jämlikheten och människovärdet i högsätet. Då gäller det att försöka handla så att man inte slår sönder det man vill värna.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm hade i sitt anförande för en liten stund sedan några ord att säga om min roll i försvarsutskottet. Om jag förstod henne rätt, menade hon att jag där hade haft möjlighet att dirigera mina moderata kamrater och på så sätt få fram det särskilda yttrandet. Jag känner mig naturligtvis mycket smickrad över att fru Eriksson vill tillmäta mig en sådan betydelse i detta sammanhang, men jag kan försäkra henne att det är att vida överskatta mitt inflytande inom utskottets moderata grupp. Statsminister Palme talade en ganska lång stund på förmiddagen. Han var mycket upprörd över att man från moderat håll hade vågat sig på att kräva en undersökning av en del av de anklagelser som hade riktats mot hans parti i den här affären. Jag vill understryka, herr talman, att det var anklagelser som kom från de båda IB-avslöjarna och deras sagesmän. Statsminister Palme är ju specialist på att vara indignerad och upprörd och spela ut för fullt i sådana här sammanhang. Jag tycker att det är hyckleri. Det fanns en person som under hela våren och hela valrörelsen ägnade sig åt samma sak gång på gång. Det var just statsminister Palme, som försökte misstänkliggöra moderata samlingspartiet för att inte vara demokratiskt pålitligt. Detta var ett genomgående tema i alla anföranden under hela hans valkampanj, medan vi försökte diskutera sakfrågor. Nu står han här i riksdagens talarstol och är upprörd över att någon vågar ifrågasätta att hans eget parti på alla punkter har uppträtt helt perfekt. Mig övertygar hans argumentation sannerligen inte i det här sammanhanget, särskilt inte när jag läser t.ex. hans egna anföranden i denna kammare under våren och hans anföranden under valrörelsen. I sitt anförande sade statsminister Palme att det var en moderat utskottsledamot som under utredningen hade sänt upp en och annan rökpuff. Han syftade då på en artikel som jag skrivit i Svenska Dagbladet. Vad var det då som stod i den här artiklen? Jag har den här, och det är 16 rader i artikeln som handlar om just detta; de andra avsnitten handlar om hur bra utskottet var på att handlägga frågan. Det står ordagrant — och jag läser in det i kammarens protokoll, herr talman, till den verkan det hava kan: ”På en punkt har dock IB-affären givit anledning till förvåning. Anklagelserna från Bratt och Guillou att det socialdemokratiska partiet varit involverat i den inrikesverksamhet som tidigare låg på IB måste undersökas noga. Hittills har sådana påståenden kategoriskt förnekats av de berörda. Till dess något annat bevisats får man tro statsminister Palme på hans ord. Just på denna punkt måste en extra noggrann granskning ske, helt enkelt därför att inga misstankar får kvarstå om att ett svenskt politiskt parti spionerat på sina motståndare.” Jag tycker inte det är orimligt att kräva detta om man deltar i ett utskotts handläggning av en fråga av detta slag — det kan inte vara särskilt farligt. Statsminister Palmes företrädare herr Erlander sade ju för en stund sedan i kammaren att han minsann inte hade någonting emot just ett sådant förfaringssätt. Därutöver har jag inte velat gå in i någon polemik eller debatt i den här frågan förrän utskottets betänkande förelåg. Jag har tvärtom tackat nej till både en mängd intervjuer och andra möjligheter att uttala mig i denna fråga. Man kan bara göra reflexionen hur statsminister Palme skulle ha uppträtt om han hade varit oppositionsledare och sådana här anklagelser förts fram. Jag är, med den kännedom jag har om statsminister Palmes sätt att agera politiskt, övertygad om att han varit den förste att slå till hårt i en sådan här fråga — långt, långt hårdare än vad moderata samlingspartiet har gjort i sitt som jag tycker mycket modesta särskilda yttrande, vars formuleringar jag stöder. Så några andra ting i detta sammanhang. Vi har från utskottets sida på en rad punkter kunnat avvisa en del av de anklagelser som framförts sedan IB-avslöjandet ägde rum i våras. Jag tycker det är värdefullt att så kunnat ske, för jag är övertygad om att de båda IB-avslöjarna på vissa punkter tagit grundligt miste och överdrivit, även om det här och var visat sig finnas en kärna av sanning i vad de har sagt. De har i många fall varit ute för att skada och riva ned, och för deras del tror jag inte att omsorgen om den öppna och fria debatten i Sverige har spelat så stor roll som just att kunna komma åt olika grupper och personer i det svenska samhället. Jag tycker att IB-affären är ett utmärkt exempel på hur lätt hysteri utbreder sig, hur lätt en debatt skenar i väg och får alldeles orimliga proportioner. Kanske hade man till en del kunnat undvika detta. Regeringen och högsta försvarsledningen visste ju, enligt egna uppgifter, sedan en lång tid tillbaka att det här avslöjandet skulle komma. Då tycker jag personligen att det var synd att regeringen inte informerade försvarsutskottets ledamöter om detta i förväg. I så fall skulle en del av de något disparata uttalanden, som naturligtvis gjordes när tidningar och andra massmedia började ringa på kvällen eller på morgonen då avslöjandet kommit, ha kunnat undvikas. Vi hade då fått en helt annan och, tror jag, lugnare debatt i frågan. Nu visste försvarsutskottets ledamöter ingenting om att det här avslöjandet skulle komma. Regeringen visste det emellertid sedan en lång tid tillbaka, enligt egen utsago, men underrättade inte försvarsutskottets ledamöter, vilket jag finner mycket beklagligt. Ytterligare några kommentarer, herr talman! Det gäller först och främst påståendet att den svenska underrättelsetjänsten skulle intressera sig för händelser långt borta i världen. Jag tycker inte att det är så märkligt som herrar Bratt och Guillou och andra utgår från. Det är tvärtom på det sättet att växlingarna i de politiska och säkerhetspolitiska skeendena äger rum väldigt snabbt numera. Vapen och materiel som i dag används på andra sidan jordklotet kan vara avsedda att användas mot oss en gång. Vapnen utprovas helt enkelt långt borta därför att det där finns förutsättningar för detta, men det är inte alls säkert att vi kan undgå verkningarna av sådana vapen. Detsamma gäller taktik, transportkapacitet och mycket, mycket annat. Det är självklart att man då från svensk sida försöker hålla någorlunda ordning och reda på vad som händer och försöker skaffa sig så säkra informationer som möjligt. Jag tycker att Peter Bratts och Jan Guillous kommentarer om detta visar stor okunnighet om den militära verkligheten i dag. Sedan vill jag också göra en liten kommentar till diskussionen om en öppen eller en hemlig chef för den särskilda underrättelseverksamheten. Jag har väl inte så förfärligt mycket emot att man följer utskottets rekommendation och har en öppen chef, men det är nog att bedra sig själv att tro att vi därmed klarar av alla problem i sammanhanget. En öppen chef kommer nämligen inte att kunna agera på ett tillfredsställande sätt. Han kan inte röra sig obehindrat i Sverige eller i utlandet. Han kommer att skuggas av andra länders underrättelsetjänster och inte minst av en hord av journalister. Det innebär bara att man får tillsätta en souschef som får det verkliga ansvaret för operationen. Kan man göra opinionen glad med ett sådant arrangemang, så inte mig emot. Jag tycker att det är litet av självbedrägeri att sätta tilltro till en sådan lösning. Någon kanske hävdar att vilken lösning man än väljer så har massmedierna möjligheter att avslöja vederbörande och publicera uppgifter. Det tycker jag är ett litet lättvindigt resonemang. Sådana uppgifter som det här är fråga om skall hållas hemliga. Oavsett om journalister eller andra avslöjar sådana här saker måste detta beivras. Journalister får i det avseendet inte inta någon särställning, även om jag i övrigt är ytterligt mån om — och det är väl alla som arbetar inom ett oppositionsparti — att slå vakt om yttrandeoch pressfriheten, så långt detta över huvud taget är möjligt. Men jag anser att vi måste ha särskilda och strikta regler när det gäller rikets säkerhet. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att jag ju har fått följa utskottets granskningsarbete, och har den uppfattningen att vi har fått god valuta för det mycket blygsamma belopp vi har satsat på den särskilda verksamheten. Vi har haft stor nytta och glädje av de insamlade uppgifterna. Det som nu har hänt får därför inte innebära att vi vidtar sådana åtgärder att den särskilda underrättelseverksamheten i fortsättningen förlorar en del av sin effektivitet. Tvärtom skall vi se till att den effektiviteten ökas och förbättras och att vi har möjlighet att även framdeles få informationer som är av betydelse för rikets säkerhet.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm tyckte det var märkligt att vi betvivlar försvarsutskottets trovärdighet. Det hade inte blivit någon större trovärdighet, menade hon, om vpk hade varit med i utskottets arbete. Jo, det hade det. De som nu har utrett dessa frågor är representanter för fyra partier, som alla har sin trasa med i byken, men det parti här i riksdagen som representerar vänstern och som har blivit utsatt för registrering och övervakning har inte varit med. Det är givet att detta måste minska trovärdigheten. Statsminister Palme började sitt första anförande i dag med att göra ett internationellt rundsvep, och det har sitt intresse i denna debatt. Vi lever ju i en tid då reaktionen går till offensiv i olika delar av världen. Därom vittnar utvecklingen i Chile och i Grekland men också på närmare håll. Vårt grannland Danmark har nyss utkämpat ett val, där två politiska pajasfigurer gjorde stora framryckningar genom att spela på missnöjets primitivaste strängar. Många uppfattade de där båda herrarna som politiska clowner. Men klä av dem pajaskostymerna och vi finner den osminkade fascismen, den råa reaktionen. Det är vad som har krupit fram mindre än 30 år efter det att de sista tyska ockupanterna kastades ut ur Danmark! Och många av dem som röstade med Mogens Glistrup och Erhard Jacobsen i Danmark gjorde det med all säkerhet inte därför att de i alla avseenden sympatiserade med de båda herrarnas politiska målsättning, utan de gjorde det som en protest mot den politiska impotensen hos det regerande partiet. Nu slickar Anker Jörgensen sina sår, och måhända har han redan dragit slutsatsen att man inte slår reaktionen genom att själv bli reaktionär. Man får inte arbetarmassornas förtroende genom att systematiskt sudda ut skillnaden mellan socialdemokratisk och borgerlig politik, men man bäddar för de reaktionära krafternas offensiv. Det är precis vad som sker också i vårt land. I den politiska feghetens tecken sopade regeringen viktiga principfrågor under mattan i årets valrörelse. Där hamnade frågorna om republiken och kyrkans skiljande från staten, militärfrågan, abortfrågan osv. Och för att göra reaktionen ännu nöjdare och lugnare, bjöds den av regeringen före valet, vid vårriksdagens avslutning, på ett välmatat smörgåsbord. Det var visserligen dukat av Bohmans pojkar och flickor, men det serverades av regeringen. Där fann man terroristlagen, som innebar att ytterligare en del av makten över människors yttrandeoch åsiktsfrihet flyttades över till hemlig polis, där fann man lagen om tillfälligt omhändertagande, som vi nyss har sett i funktion, där fann man brottskommissionens förslag, som innebär ännu flera poliser, ännu hårdare tag och ännu mindre mänsklighet i polismaktens relationer med allmänheten. Men högerkrafterna blir inte nöjda ens av så väldoftande anrättningar. De vill ha mera, aptiten växer. De kommer inte ens att bli nöjda av ingripandet mot FiB/Kulturfronts redaktion eller häktningen av journalisterna. Men nu sitter de på parkett och njuter när regeringen får ta smällarna av handlingar som ur reaktionär synpunkt är ”manna från himlen”. Vi har försvarsutskottets betänkande framför oss. Ingen är väl särskilt överraskad. IB får full välsignelse av de socialdemokratiska och borgerliga ledamöterna, och man radar upp en massa påståenden om sabotageoch mordplaner som svenska medborgare och organisationer skulle vara inblandade i. Är det verkligen någon som tror på en så klumpig motoffensiv? Kommer man inte att tänka på tjuven som springer och ropar ”Ta fast tjuven” för att avvända uppmärksamheten?

När svensk polis är så nitisk i sina ingripanden att folk sätts bakom galler för att de hungerstrejkar under ett träd, hur kan man då förklara att det inte finns ett enda åtal, inte ett enda ingripande att rapportera? Jo, ett finns. Den flicka man syftar på i bilagans punkt 4 påstås ha blivit varnad för att hon skulle komma att mördas av kamraterna inom Palestinarörelsen. I den punkten heter det: ”Upplysningar har inkommit om planer på att mörda en svensk medborgare under en av dennes resor till Mellersta Östern på grund av misstankar om att vederbörande spionerade mot sin egen organisation. Tack vare källan kunde den hotade informeras i tid av säkerhetsavdelningen. I sammanhanget kan nämnas att vederbörande på grundval av egen erfarenhet från området insåg sin livsfarliga belägenhet.” ”Lögn och provokation”, säger den in spe mordhotade. Hon har aldrig känt sig mordhotad, det har aldrig gjorts något försök i den riktningen, och hon lever i högönsklig välmåga. Så ligger det alltså till med ett fall, där man konkret har kunnat identifiera personen och kontrollera sanningshalten i uppgifterna. Lilla Katja Alheden — så hette den flicka som enligt SÄPO skulle mördas av sina kamrater — torde däremot vara inne på sanningens område när hon nämner ordet ”provokation”. Allt tyder nämligen på att man gjorde ett grundligt provokationsförsök i akt och mening att skapa misstro inom Palestinarörelsen eller som en förberedelse för något ännu allvarligare. Provokationens metodik är ingenting nytt och okänt i kampen att söka kompromettera vänsterkrafterna i vårt land — den har använts tidigare framför allt i kampen mot vårt parti. Snokandet, registrerandet, trakasserierna och de klumpiga provokationerna har präglat agerandet. Under krigstiden var det våra tidningar som utsattes för razzior, det var vårt folk och andra progressiva som spärrades in i läger medan det var i det närmaste fritt fram för nazistsympatiserande. Det finns en röd tråd i allt detta. Den har vävts in av reaktionärer men vårdats av regeringen som troget har följt den. Provokationernas metodik bildar ett framträdande mönster i denna väv. Jag ber att få erinra om att det inte är mer än 20 år sedan Enbomsprovokationen spelades upp. Då gällde det att skapa det psykologiska trycket för att Sverige skulle kunna fösas in i Atlantpakten. Ritningarna lades upp för att kompromettera det kommunistiska partiet. McCarthys USA hade sin Rosenbergaffär. Sverige skulle inte vara sämre och därför blev 1952 spionhysterins år. Den gången var det vanliga arbetare som kastades i fängelse på grundval av en mytomans fantastiska historier, som avslöjades den ena efter den andra. Nu ler svenska folket åt den dåligt underbyggda listan över vad svenska vänstergrupper och medborgare skulle ha gjort sig skyldiga till. Men 1952 då log ingen. Då var atmosfären förgiftad och hela den svenska pressen och massmedia ett enda rasande hatfyllt vrål mot de proletärer som satt häktade och mot det kommunistiska partiet. Också tidningar som nu går till attack mot IB-skandalens ansvariga, tävlade den gången om att ta heder och ära inte bara av de anklagade utan också av deras familjer. Man häpnar, när man så här 20 år efteråt läser gamla tidningar, över råheten och hänsyslösheten i den smutskastningen. Nu lär det inte finnas många som tar anklagelselistan med de 38 punkterna på allvar. Men 1952 presenterades ännu mer otroliga historier som kalla fakta. Enbom, det var mannen som hade fört atomklyvningens hemlighet från USA till Sovjet. Han och andra medborgare skulle ha rövat bort en finsk medborgare och fört honom till Sovjet för arkebusering. Den kommunistiska ligan hade färdiga planer för att med 200 man storma och inta Bodens fästning, ja, man hade utforskat och sålt större delen av det svenska försvaret till ryssarna. Enbomsmålet vimlade av sådana komiska och makabra detaljer utan annan grund än en sjuklig provokatörs historier. På den grunden byggde man upp en förräderiprocess och stal framtiden från oförvitliga arbetare.

Nu förbereds resningsansökan i Enbomsmålet. Den sköts av advokat Henning Sjöström och kommer att lämnas in i början av nästa år. Då finns möjligheten att rentvå de smutskastade. Att ersätta Fingal Larsson, som nu heter Lennelind, och Gjersvold för allt det som slogs sönder är omöjligt. Men man kan genom en ny rättslig prövning i en annan atmosfär riva sönder det bräckliga nätverk av lögner som hela processen byggde på. I händerna på vissa kretsar kommer sanningen att bränna som glödande järn, men för de ansvariga borde den svedan vara lättare att uthärda än vetskapen om att leva med en lögn. Jag förmodar att någon nu förbereder sig för att säga att det här inte hör hit och att det inte har någonting att göra med försvarsutskottets betänkande nr 25. Men jag kommer att bestrida den bedömningen därför att det går en röd tråd från Enbomsprovokationen 1952 till dagens IB-affär som också har inneburit att människor spärras in. Det är fler än jag som ser sambandet, däribland många oroliga socialdemokrater. En av dessa socialdemokrater, Nordal Åkerman, skriver i en artikel i DN den 4 december bl.a. följande: ”Emellertid, den djupa oron hos allmänheten — såsom den kommer till uttryck i brev, insändare, samtal man och man emellan, resolutioner från föreningar och arbetarkommuner — vore obegriplig om den uteslutande gällde IB-affären. Dels måste den ha att göra med frågan hur vi här i landet inrättat oss i det militära maktspelet. Dels måste den ses mot bakgrund av tidigare ”affärer” av liknande slag. För människor är inte historielösa, de har många minnen, många onda minnen.

Han skriver vidare: ”Just därför vill vi inte ännu en gång se reflexerna från det gamla riket, inte återigen se statsråd och förtroendevalda i falsk lojalitet försvara ämbetsmän som fört dem bakom ljuset.” Men det är just vad som sker. Försvarsutskottets betänkande är ett uttryck för denna falska lojalitet. Eller hur skall man annars förstå att hela försvarsutskottet från moderaten Per Petersson till socialdemokraten Bengt Gustavsson är så rörande eniga, så ambitiösa för att lägga svampen på? Att Petersson och Virgin av partitaktiska skäl har lämnat in ett särskilt yttrande ändrar inte bilden av ett utskott i vilket man omfamnar varandra i självgod förträfflighet. Även efter läsningen av betänkandet kvarstår det många frågetecken. Till 90 procent består betänkandet av skäligen ointressanta redan kända uppgifter, men man skyller på brådska och tidsbrist. Det tillbakavisas att den hemliga underrättelsetjänsten har infiltrerat svenska organisationer, trots att det är ett faktum att man från det hållet fotograferat medlemsregister bl.a. i Göteborg. Nu säger man att åsiktsregistreringen har upphört, den åsiktsregistrering som man alltid har förnekat att den funnits till. Är det inte ganska märkligt? Det finns emellertid vissa intressanta klarlägganden i utskottets betänkande. Dit hör bl.a. uppgifterna om Ingvar Paues” verksamhet. Det bekräftar vad bl.a. många arbetare i mitt län har misstänkt, nämligen att de utsatts för övervakning och registrering på grund av sina politiska åsikter. Paues” uppgift var att kartlägga industrier och skaffa fram tjallare som kunde lämna upplysningar om sina arbetskamreter och om anställda som kunde anses opålitliga. Han tog inte bara kontakt med fackligt anslutna vid företagen utan också med andra personer som hade god kännedom om förhållandena i den aktuella trakten Nu vet inte Paues, uppger han, vad som hände med de upplysningar som lämnades. Jag tycker inte man behöver ha någon större fantasi för att föreställa sig detta. Upplysningarna hamnade i registren för radikalt, socialistiskt tänkande arbetare. Jag vill inte påstå att det här förvånar. Medan reaktionära officerare, atlantpaktsanhängare osv. fritt har haft sin verksamhet vid uppförandet av försvarets anläggningar, har radikala arbetare inte befunnits värdiga att kärra cement vid det enklaste försvarsarbete. Jag vågar sätta min hals på att ingen av dem som Paues registrerade står att finna på den politiska högerkanten. Vår hemliga polis har alltsedan 1940-talets dagar varit utrustad med en skygglapp för det högra ögat. Den har alltid sett fienden komma från öst, och spionerna har man jagat inom den politiska vänstern, inom den radikala delen av arbetarrörelsen. Mot den bakgrunden och med vetskap om Paues” särskilda verksamhet har jag inte anledning att betvivla uppgifter som jag fick under gruvstrejken av gruvarbetare om okända ansikten som ibland visade ett alldeles speciellt intresse för de strejkandes göranden och låtanden. Den moderata brasklappen i det sammanhanget är inte värd mer än papperet som den är skriven på. Vi i vpk står inte alls på samma linje som de moderata, det vill jag säga till fru Eriksson i Stockholm. Från den moderata sidan tar man nu chansen att försöka ge socialdemokratin ett tjuvnyp, men högern har väl aldrig reagerat mot registrering av radikala arbetare — för det är ju det som det handlar om. Ni har tvärtom varit pådrivande när det har gällt övergrepp mot socialistiskt tänkande människor. Från högern har man applåderat varje åtgärd mot vänsterkrafterna, t.o.m. när kommunister stoppades in i läger under kriget. Den hastigt påkomna rättslidelsen tycker jag är ett ganska genomskinligt falskspel. Försvarsutskottet har granskat IB-affärer, och man kunde ägna några sekunder åt ordet affärer för det handlar ju också om pengar. Inte heller på det området har utskottet några anmärkningar. Och hur skulle utskottet kunna ha det? Utskottet har inte kunnat göra någon verklig granskning. Räkenskaperna är ju förstörda. Det handlar alltså i mycket hög grad om from tro och förtröstan. Men detta är självklart inte det allvarligaste i sammanhanget. Det handlar om större värden än pengar. Det handlar om försvaret av tryckfriheten, men det handlar också om att vi har en stat i staten som bedriver en egen utrikespolitik som strider mot vår officiellt proklamerade neutralitetslinje. Försvarsutskottets betänkande lugnar ingen på den punkten.

Nu sitter alltså två journalister fängslade som spioner för att de har avslöjat sanningar som man från ansvarigt håll i det längsta försökte förneka. Inte bara regeringen utan också försvarsutskottets ledamöter var liksom fallna från skyarna när avslöjandet kom. Man visste inte ens om att det fanns någon IB, påstods det. Nu har alltså etablissementet tagit sin hämnd. Men det handlar inte bara om två journalister. Det handlar också om att chefsåklagare Robérts tolkning av lagen innebär att ingen tidning längre kan garantera uppgiftslämnarnas anonymitetsskydd. Häktningen av Bratt och Guillou ter sig också synnerligen egendomlig mot bakgrund av regeringsformen 86 § som klargör att det är varje svensk mans rättighet att utan några hinder av den offentliga makten utgiva skrifter utan att straffas därför om innehållet inte strider mot tydlig lag. Det finns all anledning att bestrida att FiB/Kulturfronts avslöjanden strider mot någon tydlig lag, möjligen mot de gummiparagrafer som tycks kunna användas hur som helst. Nu har försvarsutskottet självfallet inte sysslat med att utreda förhållandet mellan tryckfrihetsförordningen och brottsbalken, men det är ju en annan allvarlig fråga i sammanhanget som måste redas ut. Utskottet har med detta betänkande avgivit sitt omdöme, och detta omdöme är ”Med beröm godkänt”. Trots allt känner utskottet tydligen en viss osäkerhet, och det har i debatten också framkommit att man anser en annan typ av granskning vara önskvärd. Men det räcker inte utan man måste också tänka sig andra former för insyn och kontroll. Det är klart att det varit enklast och lugnast att låta försvarsutskottet utreda IB-affären. Men den granskningen är ju så ytlig, att ingen på allvar kan tro att man efter detta kan gå vidare som om ingenting hänt och det kommer man heller inte att göra. Men kravet på en genomgripande parlamentarisk utredning och demokratisk kontroll står fast. Regeringen bör tveklöst gå vidare på den vägen, för annars bäddar man för en folikstorm som gör att den nuvarande starka opinionen kommer att kännas som en mild västanfläkt.
Herr talman! Fronten Lövenborg—Björck i Nässjö höll liksom fronten Hermansson—Bohman. I fråga om en punkt var de helt överens, nämligen om att rikta alla sina angrepp mot det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska regeringen. Det kanske ändå vore bäst om herr Lövenborg något stämde ner tonen och inte hånar det egna landet därför att detta inte har samma storartade spionverksamhet och spioneriapparat som man har i en annan stat ganska nära oss. Herr Lövenborg är säker på att det föraktliga försvarsutskottet ingenting begriper och bara tar ytligt på uppgiften. De haranger som herr Lövenborg själv drog — hans historier var ju gamla och vi känner igen dem — ingår i den läxa han dragit både under valrörelsen och på andra möten åren igenom. Vi kom inte på några sådana skandaler, och herr Lövenborg tycks vara ledsen över det. Men det är inte vi. Tvärtom var det tillfredsställande att inte finna allt det som fantasifulla journalister hade påstått. Det var intressant att höra att även herr Lövenborg överger den verklige uppgiftslämnaren Isacson medan han befattar sig med två överklassynglingar och citerar ytterligare en. Det är de proletärer som vpk nu för tiden tyr sig till. Herr Björck i Nässjö hade också sin lilla fortsättningsroman. Men herr Björck var mycket djärvare än herr Bohman. Herr Bohman sade att han själv inte stod bakom misstron mot det socialdemokratiska partiet, och herr Virgin betecknade det avsnittet som detaljer, som i och för sig är betydelselösa. Men herr Björck sade rent ut att han inte var övertygad om partiets oskuld. Någonting sådant har han ju också sagt till en tidning. Kanske min förmodan inte var så felaktig om att herr Björck haft ett inflytande på det djärva avhopp som moderaterna gjorde 10 minuter i 12. Det kanske inte beror på att herr Björck är så betydelsefull, men det ungdomliga initiativet inspirerade kanske och verkade i sista momangen. I varje fall tycks han nu vara den som hyser den största misstron mot det socialdemokratiska partiet. I viss mån förklarade han detta som en hämnd mot statsminister Palme, som under valrörelsen inte visat tillbörlig respekt för moderaterna. När herr Lövenborg säger att vi i försvarsutskottet inte sett djupare på frågan, skulle jag vilja fråga: Vad vet herr Lövenborg om detta?

Herr talman! Ja, det kan fru Eriksson fråga. Vad vet Lövenborg om detta? Kommunisterna fick ju inte vara med att granska, varför svaret är ganska självklart. Jag finner att fru Eriksson i Stockholm lyckats lika dåligt med kopplingen mellan oss och moderaterna också i sitt andra anförande. Det enda som finns att säga är att vi båda kritiserat regeringen, men vi har gjort det från helt motsatta utgångspunkter. Vi har i vår kritik i mycket hög grad riktat oss mot regeringen i denna fråga.

Det är regeringen som råkar i skottgluggen. Detta är naturligt, för det är regeringen som bär ansvaret, oavsett om underrättelsetjänsten i väsentliga frågor har agerat utan regeringens vetskap, dvs. fört regeringen bakom ljuset. Jag är inte främmande för tanken att generaler och reaktionära krafter drivit sitt eget lilla spel. Men då kommer man också in på den socialdemokratiska politikens svaghet rent generellt och överallt i maktpyramiden: man tillåter att borgerligt reaktionära krafter innehar kommandoposterna. Där blåser ingen förändringens vind. Gå igenom officersrullorna i detta land, och vi kommer att finna att de helt och hållet domineras av människor med en borgerligt reaktionär grundsyn. Hur kan man då få ett demokratiskt försvar? Detsamma gäller underrättelsetjänsten. Man kan vara övertygad om att en överväldigande majoritet av IB:s och SÄPO:s folk är antisocialistiska, att de har en borgerlig grundsyn och betraktar USA som den västerländska demokratins försvarare samt att de är fientligt inställda till socialistiska länder. Man blir säkert inte diskvalificerad för arbete hos IB om man är moderat eller folkpartist. Men man torde vara helt chanslös om man befinner sig på den politiska vänsterkanten.
Herr talman! Herr Lövenborg erkände att han inte visste någonting om försvarsutskottets granskning, och då är det ju ganska pretentiöst av honom att påstå att han vet mer än alla andra vad som har skett. Även den här gången hade herr Lövenborg bort stämma ned tonen. Han talar om en bred folkmajoritets mening bakom kommunisternas inställning och han åberopar sig på ”arbetarmassorna”. Det är talesätt som vi känner igen, men kommunisterna har inte mer än 5 procent av befolkningen bakom sig och folkets mening om IB-affären tror jag inte sammanfaller med kommunisternas. Herr Lövenborg säger också att det inom försvaret finns moderater i stor utsträckning. Det är jag övertygad om, och det var därför jag bad herr Virgin att inte vara så upprörd över om det även fanns några socialdemokrater. Herr Lövenborg anser att även socialdemokrater är olämpliga som försvarstjänstemän och i den hemliga underrättelseverksamheten. Är kommunister trovärdiga i försvarsutskottet och inom det svenska försvaret? Det vore intressant att få höra hans mening om det. Jag tror inte att en folkmajoritet anser detta.
Herr talman! Utskottet har självt erkänt att man inte har kunnat tränga in i alla detaljer. Man har skyllt på bristande tid. Vi kommunister har inte ens fått chansen att vara med i utskottet för att söka sätta oss in i alla detaljer i denna IB-affär. Men i bedömningen av den går det en avgrund inte bara mellan mig och fru Eriksson utan också mellan fru Eriksson och en stor del av hennes egna partikamrater. Många av dessa känner oro, olust och vrede inför de avslöjanden som har gjorts. Men fru Eriksson känner ingenting annat än lojalitet mot de ansvariga. Det väger tyngre än övergrepp och hot mot tryckfriheten.

Herr talman! Under debatten har det vid något tillfälle antytts att det skulle vara ett ganska nymornat intresse att kräva insyn och kontroll när det gäller försvaret och den särskilda verksamheten där. De borgerliga ledamöterna i försvarsutskottet får väl tala för sig själva på den här punkten Men för socialdemokraterna i utskottet är detta definitivt inte ett nytt intresseområde. Vi har alltid sett insynsoch kontrollfrågorna som en mycket väsentlig aspekt när det gäller försvaret över huvud taget. Det var också det som var orsaken till att några socialdemokrater i januari månad, dvs. långt innan IB-affären blev aktuell i den allmänna debatten, i en motion krävde en utredning om lekmannastyrelse vid militärstaberna. Man kan nog säga att dagens debatt ytterligare understryker vikten av de krav som framfördes i motionen. Det är naturligtvis inte heller någon tvekan om att ett inrättande av lekmannastyrelse och ett folkligt inflytande över försvaret vore ett stort steg framåt. Inrättandet av en lekmannastyrelse utesluter naturligtvis inte möjligheten av andra former för insyn och kontroll. Tvärtom kan dessa utgöra nödvändiga och viktiga komplement. Jag vill påstå att ett brett folklager står bakom våra krav och synpunkter i den här frågan. Såväl LO som TCO har i remissvar till utskottet ställt sig bakom de krav som framförs i motionen. Debatten i tidningar, vid möten inom exempelvis arbetarrörelsen och i andra sammanhang ger i långa stycken uttryck för en mycket bestämd vilja att nå fram till en ökad insyn och kontroll. Jag är dessutom övertygad om att detta också vore av värde för försvaret självt och för verksamheten vid den särskilda byrån. Dels handlar det — vilket flera talare givit uttryck för — om förtroende och tilltro, dels handlar det om att ytterligare integrera det militära försvaret med samhället i övrigt. Det får inte vara någonting som står vid sidan av skeendet i andra delar av samhället. Till slut, herr talman! Eftersom vi har valt att föra en alliansfri politik kan vi inte falla tillbaka på maktblocken vad gäller information om vad som händer i omvärlden. Vår egen säkerhet är bl.a. beroende av de informationer, som vi själva kan ta in från omvärlden. Därför är också de flesta överens om att vi måste acceptera en svensk underrättelsetjänst. Men man är inte beredd att acceptera den utan villkor, och det är naturligt. Just ur den synpunkten är kontrolloch insynsmöjligheterna från samhället i övrigt någonting viktigt för mycket breda medborgargrupper i vårt land när det gäller att skapa tillit för denna verksamhet. Därför är jag också övertygad om att den föreslagna utredningen om den framtida verksamheten speciellt noga kommer att beakta dessa aspekter. Just därför att det är ett så fast förankrat folkligt krav är det också viktigt att man med stort allvar tar sig an den delen av utredningsproblematiken.

Herr talman! Tillåt mig att med några få ord beröra några av de utredningar som statsministern ställde i utsikt och som, såvitt jag vet, inte förut har kommenterats under debatten här. Först var det fråga om nya direktiv åt massmedieutredningen, direktiv enligt vilka denna utredning bl.a. skulle söka finna medel att undvika att personer som är indragna i samma slags brottslighet kan riskera att ställas inför skilda processuella system. Det är en mycket befogad utredning. Behovet av den har ådagalagts bl.a. genom de skiljaktiga meningar som har uppstått inom domstolar och mellan domstolar. Den utredningen är välkommen. Vidare skulle samma massmedieutredning få i uppdrag att överväga vissa förslag om anonymitetsrätten och skydd för meddelare som Pressens samarbetsnämnd framfört i samband med nyligen inträffade händelser. Det är också en välkommen och behövlig utredning, och jag tror att massmedieutredningen är rätt organ. Där finns både hög juridisk expertis och sakkunskap från informationsmedia. Den andra utredningen gällde husrannsakan på tidningsredaktion m.m. Den skulle bli fristående med parlamentariskt inslag och med representanter för massmedia. Den skulle försöka avväga behovet av skydd för pressens informationskällor och samhällets intressen av effektiva medel för brottsbekämpningen.

Den uppfattningen, som någon gång har förts ut, att ett beslag på en tidningsredaktion inte är märkvärdigare än ett beslag hos en advokat är i grunden felaktigt, därför att då bortser man från meddelarskyddets betydelse för opinionsbildningen och yttrandefriheten. Den utredningen är också behövlig. Jag tror inte att vi riktigt har klart för oss hur exceptionellt ett beslag på en tidningsredaktion är. Det förekommer ytterst sällan i kulturländer, och när det förekommer måste man tillse att man har de här nämnda garantierna. Särskilt belåten med dessa två utredningar har naturligtvis de anledning att vara som redan omedelbart efter beslaget på Folket i Bild/Kulturfront tog upp frågan i riksdagen och då utvecklade liknande synpunkter. Den tredje utredningen gäller brottsbalkens bestämmelser om rikets säkerhet. Den går tillbaka bl.a. på ett yttrande av statsrådet Lidbom i en tidningsintervju, i vilken statsrådet beklagade ”att man ändrat spioneribegreppet i lagstiftningen så att det inte stämmer med vanligt språkbruk och människors rättsmedvetande”. Kanske är man litet förvånad över detta statsrådets avståndstagande just nu från brottsbeskrivningen, för den ”man” han talar om som infört dessa bestämmelser är ju regeringen, dels genom ändringar i brottsbalken på sin tid, dels genom ändringar i tryckfrihetsförordningen 1964. Statsrådet Lidbom är känd för sin framstående förmåga att på löpande band fabricera lagar och förordningar, ibland av diskutabelt värde. Det är förvånande att han i denna sin fabrikationsiver inte förut kommit på denna tanke. Samtidigt måste jag då säga att jag tror att möjligheterna till ändringar är relativt begränsade. Det kan väl inte gärna bli fråga om att ta bort det indirekta uppsåtet i fråga om spioneribrotten? I så fall skulle man ju göra en exceptionell avvikelse från övriga principer i gängse straffrätt. Vi önskar emellertid utredningen lycka till och tycker att det är bra att den kommer till. Det kan sägas att alla dessa utredningar innebär en inflation i utredningsväsendet och att det blir ont om tryckfrihetsoch straffrättsexperter en tid framåt. Det är riktigt. men jag tror ändå att dessa utredningar behövs. Regeringens initiativ möts troligen med förståelse och uppskattning inom massmedia. Den fjärde utredningen, alltså den som gäller IB-verksamheten i stort, skall jag inte gå in på här. Den har behandlats av andra talare. Jag skall möjligen säga, herr talman, att det inte bara är myndigheterna och lagstiftarna som bör se om sitt hus. Kanske också pressen och radion samt massmedia i övrigt bör se över sitt uppträdande i denna affär. Metoder såsom avlyssning, hotelser i brev och annat hör inte till normal journalistik. De har, såvitt jag vet, inte heller utövats av journalister i vanlig mening. När dessa metoder nu har kommit till användning så att säga i journalistikens ytterkanter, utgår jag från att Svenska journalistförbundet, vars nitälskan om rena händer i journalistiken ingen någonsin kunnat betvivla, i sinom tid kommer att ta itu med detta och utfärda de tilläggsrekommendationer till nuvarande regler som kan befinnas nödvändiga.

Det är en befängd uppfattning. För att ta en bild från etern är det lika kvickt som om någon, som uppfattar någonting i en kristallmottagare — ni vet den lilla apparaten som fanns för några decennier sedan — därmed skulle ha rätt att sprida detta i megafoner och television. Varje ansvarig utgivare har naturligtvis sitt ansvar. Han kan inte krypa bakom någon annan publicering. Även de många ansvariga utgivarna på Sveriges Radio — alltför många enligt min uppfattning — har sitt självständiga ansvar. Om en uppgift tidigare varit publicerad, kan det på sin höjd vara en förmildrande omständighet, inte något annat. Det borttar inte straffrisken och straffansvaret. Det är förvånande att stora tidningsredaktioner och företag med tillgång till yppersta juridiska expertis inte har iakttagit detta. Eller har ivern att vara med i kapplöpningen varit för stor på sina håll? Jag skall, herr talman, till sist bara säga några ord om statsminister Palme. Han är inte rädd för att ta på sig svåra uppgifter. Det hedrar alltid en politiker. Ibland går han i land med det, men ibland misslyckas han. Det är rätt naturligt. Jag tror att få uppgifter som han påtagit sig är svårare att fullgöra än när han söker sammankoppla, som i dagens debatt, vänsterpartiet kommunisterna med moderata samlingspartiet i försvarsoch säkerhetsfrågor. Jag skall inte säga att det är lika tokigt som om någon skulle påstå att jorden är fyrkantig och platt, men något av samma trovärdighet har det. Säkert förstår svenska folket att skilja dessa båda partier åt. Den som söker sammankoppla dem i sådana här sammanhang riskerar själv att råka ut för bristande trovärdighet. Det medför också att personer som åhör något sådant måste fråga sig vilka motiv som ligger bakom dylika befängda påståenden. Därmed skadar denna sammankoppling inte så mycket moderata samlingspartiet som tilltron till herr Palme och folkstyrelsen som sådan.

Herr talman! Jag är verkligen ledsen att behöva ta ytterligare några minuter av kammarens tid i anspråk, men fru Eriksson i Stockholm gjorde i en replik för en stund sedan för andra gången i dag ett ordentligt ”påhopp” på mig. Jag skall därför försöka rätta till något av vad hon sade, därför att hon med förlov sagt pratar en väldig massa nonsens i detta hänseende. Bl. a. sade fru Eriksson att jag skulle hysa den största misstänksamhet mot socialdemokratin. Vad är detta för trams? Jag har vid ett tillfälle sagt i en tidningsartikel att allvarliga anklagelser — som inte kommer från mig utan från personer som befinner sig mera på fru Erikssons del av det politiska spektret — bör undersökas. Det tycker jag att man kan ha rätt att få säga utan att fördenskull bli betraktad som någon särskilt misstänksam figur i det här sammanhanget. Dock tycker jag att en viss sund misstänksamhet skall man väl ändå ha rätt till. Sedan kom någonting annat, som förvånade mig ännu mer. Fru Eriksson påstod att jag skulle ha sagt i ett tidigare anförande att utredningskravet från vår sida var en hämnd på Olof Palme för att han i våras och även i valrörelsen gång på gång hade misstänkliggjort moderata samlingspartiet. Vad är nu detta? Jag sade att jag är övertygad om att Olof Palme, om han hade varit i oppositionens kläder — och vi kan ju alltid hoppas att han snart skall vara där — minsann inte skulle ha varit den som tigit still utan med all kraft drivit just utredningskravet. Jag pekade på att Olof Palme är den som under våren och valrörelsen gång på gång försökte misstänkliggöra ett visst parti, moderata samlingspartiet, genom att tala om extremister etc. etc. Vi har t.o.m. en justitieminister i det här landet, partivän till fru Eriksson, som för en tid sedan icke aktade för rov att också gå ut med de mest befängda misstänkliggöranden. Jag understryker än en gång: Ingen från moderata samlingspartiet vare sig jag själv eller någon annan har riktat några anklagelser mot socialdemokratin. Men vi har krävt att anklagelser som kommit till vår kännedom skall utredas. Det tycker jag är i demokratins intresse, och det borde sålunda även vara i fru Erikssons intresse. Sedan måste jag än en gång säga att när fru Eriksson påstår att jag skulle ligga bakom moderaternas särskilda yttrande, så är jag smickrad över att hon tillmäter mig en sådan betydelse, men det är faktiskt inte på det sättet. Jag tror att herrar som Per Petersson — utskottsordförande — och Ivar Virgin — vice talman — inte dansar efter någons pipa i sådana här sammanhang. De vet mycket väl vad de vill och var de står. Men fru Eriksson tycks tro att det skulle vara min, som hon uttryckte det, ungdomliga aggressivitet som hade lett till yttrandet. Jag trodde inte att min ålder — eller t.ex. fru Erikssons ålder — skulle ha någon som helst betydelse för argumenteringens tyngd. Vi skall väl försöka föra debatten på en något sakligare nivå än att etikettera varandra beroende på hur många levnadsår vi har enligt prästbetyget. Herr talman! Jag har velat göra dessa klarlägganden därför att det faktiskt inte är på det sättet att det finns en utpräglad misstänksamhet som någon försöker slå partipolitiskt mynt av. I en fråga som väckt sådan uppmärksamhet från allmänna opinionens sida tycker jag att det i demokratins intresse inte skall kvarstå några frågetecken. Det är faktiskt inte bara fru Erikssons parti det gäller. Det betyder mycket för samtliga de demokratiska partiernas heder att det inte kvarstår några misstankar om att något otillbörligt skulle ha förekommit.

Herr talman! Debatten i dag har i hög grad kommit att handla om inte bara IB-affären som sådan utan också om demokratins försvar och om tryckfriheten som en nödvändig del av detta försvar. Talare från vänsterpartiet kommunisterna har från denna talarstol försökt framställa sig som mer helgjutna försvarare av demokratin än andra talare från de partier som står bakom försvarsutskottets betänkande. Jag vill gärna tro på vänsterpartiet kommunisternas bekännelse till demokratin och tro på deras försvar av tryckfriheten. Men ett grundläggande villkor måste i så fall uppfyllas. Vpk måste få chansen att i den här debatten rensa upp i sitt förflutna. Det har talats historia här i dag. Herr Lövenborg talade om 1950-talet och tiden dessförinnan. Låt mig då påminna om näraliggande svensk historia, om det svenska kommunistiska partiets historia från 1950-talet.

Min fråga är, och jag ställer den faktiskt i god avsikt så att vpk skall få chansen att från denna talarstol vid slutet av debatten ta avstånd från just dessa uttalanden: Är man från vpk:s sida beredd att ta avstånd från dessa hyllningar till despoten Josef Stalin och till det blodiga krossandet av Ungernrevolten? Ett sådant klart avståndstagande, även om det är senkommet, borde vara ett villkor för trovärdighet, när vpk i dag försöker utmåla sig som den svenska demokratins försvarare framför andra i denna kammare.
Herr talman! Det är en dålig metod att försöka föra över en besvärlig diskussion till ett annat område. Här försöker man nu bl.a. styra den utom vårt lands gränser. Det är litet egendomligt. I åratal har man beskyllt kommunisterna för att hämta sin inspiration från utlandet, men nu tycks det vara andra som vill göra det. Så lätt kommer det inte att gå. Vad vi här diskuterar är inte KGB eller Ungern eller CIA och förhållandena i andra länder, utan vad vi skall diskutera är Sveriges underrättelsetjänst och dess inriktning. Det kan vara en så obehaglig fråga att jag förstår dem som vill växla in debatten på ett sidospår.
Herr talman! Jag tror att de frågor jag ställde är obehagliga inte för oss andra i kammaren utan för kommunistiska partiets representanter. Vi kan nu konstatera att Alf Lövenborg är ovillig att ta avstånd från dessa uttalanden, hyllningarna till Stalin och till krossandet av den blodiga revolten i Ungern år 1956. Alf Lövenborg, som här har försökt framställa sig som demokratins försvarare framför alla andra, vägrar alltså 1973 i Sveriges riksdag att ta avstånd från dessa uttalanden från år 1953 och 1957. Jag tror att det är ganska bra att det blir klarlagt i slutet på den här debatten, som just har handlat om demokratins villkor och demokratins försvar.
Herr talman! Herr Olsson i Kil låter som en dålig kopia av Gunnar Helén. Här plockar man fram brösttonerna om att vi är odemokratiska. Det är också en gammal klyscha man tillgriper när man försöker utmåla vänsterkrafterna som mindre fosterlandsvänliga. Men eftersom herr Olsson i Kil har sökt i vårt partis förflutna, kan han kanske också erinra sig att Sven Linderot en gång sagt att man kan älska sitt land utan att älska huset Wallenberg, och historien ger många bekräftelser på det. Man kan också älska sitt land utan att älska IB. Vi kan inom vårt parti svinga ett blankt vapen i detta sammanhang. Det var vårt parti som kämpade för de demokratiska rättigheterna när man under samlingsregeringens dagar stiftade undantagslagar, förberedde partiförbud, satte tryckfriheten i tvångströja osv.

Herr talman! Då näringsutskottet behandlade propositionen om industridepartementets tilläggsstat I hade utskottets medlemmar från moderata samlingspartiet anledning reservera sig på två punkter. Den första rör förvärvet av halva aktiestocken i textilföretaget AB Eiser, som nu är helägt av Eiser Invest AB. Det är en affär på 45 miljoner kronor som föreslås i propositionen. Då är det väl först av intresse att försöka bedöma summans rimlighet. Propositionen ger tyvärr mycket liten ledning på den punkten. I Eiser Invest AB:s senaste årsredovisning som omfattar perioden fr.o.m. den 1 juli 1972 t.o.m. den 30 juni 1973, heter det om dotterbolaget Eiser AB att den uppgjorda budgeten inte kunnat nås och att textilrörelsens resultat varit otillfredsställande, om också något förbättrat i jämförelse med 1971/72. Går man tillbaka till året 1970/71 finner man att resultatet betecknats som klart otillfredsställande. I textilkoncernen, som under senare år köpt AB Malmö Strumpfabrik och Brasons Konfektions AB, ingår bl.a. också ett med Statsföretag samägt företag, ett med amerikanska intressenter samägt företag och ett delägt företag i Holland. Koncernens nettovinst redovisas för det verksamhetsår som omfattar andra halvåret 1972 och första halvåret 1973 med 1,3 miljoner kronor mot 0,3 miljoner året innan. Koncernens eget kapital och obeskattade reserver redovisas med 73,8 miljoner. De kortfristiga skulderna har det senaste räkenskapsåret stigit med ungefär 50 procent, eller nästan 20 miljoner, tydligen för att finansiera ett varulager som stigit från 62 miljoner till 86 miljoner. Vi vet alla att det är svårt att värdera ett företag. Med utgångspunkt i de historiska vinsterna under de tre år som jag kommenterat finns ju ingen som helst grund för att betala 45 miljoner för halva aktiekapitalet. Om de åren betraktas som representativa, rör sig ju avkastningen om mindre än 1 procent. Ett pris beräknat efter historisk avkastning kan naturligtvis i princip räknas upp, dels om det realiserbara substansvärdet är väsentligt, dels om prognoserna för framtiden är goda. På den första punkten får vi tyvärr ingen ledning av propositionen, och ur balansräkningar kan man inte utläsa om t.ex. dagsvärdet av fastigheterna ligger betydligt över det bokförda värdet. Om framtiden yttrar sig däremot styrelsen i den senaste årsredovisningen, där det heter: ”Prognoserna för kommande år försvåras av de våldsamt stigande råvarupriserna. Dessas inverkan på allmänhetens förmåga att konsumera trikåplagg är svåra att klart bedöma. Prognosen visar dock på viss fortsatt förbättring.” Fru talman! Jag skall inte fortsätta sifferexercisen. Vad som sagts visar tydligt nog, tror jag, att man verkligen har anledning att vara "förvånad över det pris som bjudits för hälftendelägarskapet i ett föga lönsamt företag i en svår bransch. Att branschen är svår vet vi alla. Den har ett stort inslag av löner. Har man då som ambition att driva verksamheten huvudsakligen här i landet, som Eiser ju hittills haft och som man tydligen i fortsättningen också har, så kommer man att få svårt att konkurrera med låglöneländerna. Tullar och kontingentbegränsningar både måste och vill vi, som bekant, vara återhållsamma med. Om FEiser Invest självt hade bedömt Norrlandsprojektet som livskraftigt, borde man ju i egen regi med hjälp av de 44 miljoner i AMS-pengar, som ställts i utsikt, kunna stå för etableringen. Sammanfattningsvis: Om ett förvärv skulle komma till stånd, så borde det efter vår uppfattning diskuteras på en betydligt lägre prisnivå. För oss är nu detta emellertid inte bara en prisfråga. Vi ställer oss skeptiska till hela uppläggningen. Ur moderatmotionen citerar jag: ”Vid sidan av vår principiella uppfattning att staten icke skall utan tungt vägande skäl i varje enskilt fall utvidga den statliga företagssektorn är det uppenbart att staten genom sitt engagemang kommer att få det svårare att i framtiden bevaka det allmännas intresse inom denna bransch. Det ligger nära till hands att befara att statliga åtgärder vid eventuella framtida svårigheter för branschen i första hand kommer att inriktas på att hjälpa det egna företaget.” Vid ”eventuella framtida svårigheter”, står det i motionen. Jag föreställer mig att ordet ”eventuella” hade kunnat strykas. Bekymren för den arbetsintensiva delen av TEKO-industrin kommer att bestå i Sverige. Konsumenterna vill ha artiklarna till lägsta möjliga pris, och då kommer importvarorna in i bilden. Jag har här t.ex. en notis om att Kooperativa förbundet lagt ut en beställning på 10 000 bomullsplagg i Tanzania och förklarat sig ha för avsikt att gå in för ytterligare köp av högförädlade varor från utvecklingsländerna. Så nog har TEKO-industrin anledning räkna med fortsatta bekymmer här hemma. De företag som inte har biskopen till morbror — annorlunda uttryckt: som inte protegeras av staten — kan då drabbas av konkurrens på olika villkor. Problematiken är välkänd — jag skall inte ta upp kammarens tid med att gå mera i detalj. Det är också välkänt att det för ett samhälle kan vara högst problematiskt att ta emot företag med osäkra framtidsutsikter. Om produkterna inte kan avsättas och verksamheten följaktligen måste dras ned, då står kommunen där med överdimensionerat bostadsbestånd, med överdimensionerad service och kanske med budgetprognoser som alls inte håller. Ur den synpunkten är TEKO-industri knappast vad man helst skulle önska Norrland. Vår skepsis mot det konkreta förslaget i propositionen får inte resultera i att inget positivt görs för Norrland. Vi föreslår därför åtgärder som enligt vår mening skulle skapa tryggare arbetstillfällen än arrangemanget med Eiser. Förslaget går ut på att öka medelstillskottet till Norrlandsfonden med 10 miljoner kronor, till statens hantverksoch industrilånefond med 10 miljoner och till sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa med 25 miljoner kronor. Summan blir alltså just de 45 miljoner som propositionen önskar för Eiser-projektet. Vi är övertygade om att beloppet skulle göra bättre nytta för Norrland med den uppläggning som vi föreslår. Inte minst betydelsefullt är det att vårt förslag skulle kunna ge resultat långt snabbare än Eiser-projektet, som sträcker sig fram mot 1979. Fru talman! Jag förstår att vi i detta sammanhang får kommentera mer än en reservation, och då ber jag att få övergå till den andra reservationen från moderat håll. Om den kan jag fatta mig mycket kort. SVETAB — Svenska industrietablerings AB — kan säkerligen vara till nytta. Nya projekt kräver kapital som i varje fall hittills inte kunnat genereras inom SVETAB. Moderbolaget, Statsföretag AB, vill nu genom en reducerad inleverans av vinstmedel till staten kompensera sig för de kapitaltillskott, som man kommer att göra till SVETAB under de närmaste åren. En sådan nyordning skulle minska riksdagens tidiga insyn och inflytande. Vi anser att riksdagen bör få ta ställning när det blir aktuellt att ställa ytterligare resurser till SVETAB:s förfogande. Jag ber att få yrka bifall till de både reservationer där herr Hovhammar och jag står som reservanter.

Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande men vill ändå göra några kortfattade markeringar med anledning av vad näringsutskottet uttalar om Sveriges kärnbränsleförsörjning. Riksdagens beslut i våras att inte bestämma sig för ytterligare utbyggnad av kärnkraften förrän nytt, allsidigt beslutsunderlag förelagts riksdagen innebär naturligtvis inte att vi avvisar kärnkraften för gott. Syftet var att tvinga fram största möjliga säkerhet vid energiproduktion i kärnreaktorer. Men om inte experter med olika utgångspunkter kan presentera ett allsidigt beslutsunderlag som övertygar riksdagen om att kärnkraften är tillräckligt riskfri, har riksdagen handlingsfrihet och kan avvisa denna energikälla. Konsekvensen blir då att andra vägar för vår energiförsörjning måste anvisas. Det principiellt viktiga i beslutet i våras var således att riksdagen håller dörrarna öppna till olika handlingsalternativ. Denna principiella hållning bör vi hålla fast vid. Därför har folkpartiet godtagit regeringens begäran att få säkra tillgången till anrikat uran. Någon annan väg till bevarad handlingsfrihet finns inte. I den motion av fru Hambraeus, som herr Börjesson i Glömminge nyss talade om, tas också några mera allmänna energifrågor upp. Folkpartiet har i många år pläderat för att man skall använda sig av marknadskrafterna också i miljöpolitiken. Vi menar att miljöavgifter och skatteinstrumentet — vare sig det utnyttjas som pålaga eller i form av avdragsförmån — är värdefulla komplement till lagstiftningen i strävan att nå en bättre hushållning med knappa naturresurser och för att få en bättre miljö. Vi kommer att fortsätta att driva den åsikten. Nu pågår utredningar på detta område. Utskottet har därför för dagen avvisat motionen på denna punkt. Men principiellt delar vi den syn som kommer till uttryck i motionsyrkandet. Det kan dock ifrågasättas om man, som sker i motionen, skall spela ut skatt på arbetskraft mot skatt på energi. I somras presenterade folkpartiets ordförande Gunnar Helén ett energipolitiskt program. Det innehöll två huvudpunkter, nämligen 1) ett energisparprogram och 72) satsning på alternativa energiformer. Det förekom då en del nedvärderande omdömen om detta program. I dag inser alla vilken realism som präglade programmet. Mot den bakgrunden finner vi det värdefullt att utskottet nu av energipolitiska utredningen gjort en direkt beställning av ett s.k. O-alternativ. Utredningen skall således redovisa vad ett sådant alternativ innebär. Vilka konsekvenser en oförändrad energikonsumtion får för vårt näringsliv och allmänna leverne. Om det är ett realistiskt alternativ eller ej, återstår att bedöma när utredningsmaterialet framläggs. Det andra momentet i herr Heléns energiprogram gällde alltså alternativa energiformer. Regeringen borde utan tvivel i tid ha satsat hårdare på detta. Vi har genom ett flertal motionsyrkanden försökt att driva på. Som exempel kan nämnas våra förslag om större resurstilldelning till fusionsforskning och utprövning av vindkraften. Energikrisen har emellertid säkert bäddat för en mera positiv hållning i dessa avseenden. Vi har försökt att redan nu aktualisera en förstärkning av STU ss resurser på det sätt som herr Börjesson nämnde men inte vunnit gehör för. Ett nytt tillfälle att aktualisera dessa frågor kommer att ges inom kort vid den allmänna motionstiden i januari. Vi lär alltså återkomma. Fru talman! Jag har inget särskilt yrkande, men jag har velat göra dessa positionsbestämningar.

Fru talman! Diskussionen om anslag till inköp av atombränsle är matt i dag, det finns flera ting som man kan peka på som anledningen till detta. Vi hade en lång energidebatt här i kammaren förra torsdagen, då det lämnades en mängd interpellationssvar som i stort sett gav svar på de frågor reservanterna har i betänkandet. Vi har en energikris som de allra flesta upplever som så allvarlig, att man inte vill ta ställning på det ansvarslösa sätt man var beredd att göra bara för något halvår sedan. Det var den gången fråga om ställningstaganden som kanske var populära bland allmänheten, men det var inte särskilt ansvarsfullt handlat. Detta medför att det inte finns så mycket att tala om i dag. Vad herr Wirtén sade kan jag i långa stycken hålla med om. Det gäller här först en statlig säkerhet om 300 miljoner för att beställa atombränsle för reaktorer som är under utbyggnad men också för några som inte ännu är byggda. Man måste göra beställningarna redan nu om man skall kunna garantera att bränslet finns när man behöver det. Utskottet uttalade i våras att vi inte ville bygga ut fler atomkraftverk innan ett bättre utredningsmaterial föreslåg. Vi vill hålla möjligheterna öppna att kunna bygga nya atomkraftverk och att låta bli. Om vi säger nej till de 300 miljonerna binder vi oss också för att säga nej till utbyggandet av nya atomkraftverk. Vi vill inte från utskottets sida binda oss så, utan vi vill behålla handlingsfriheten. Men jag poängterar speciellt att detta icke innebär att riksdagen frångår sitt beslut att ta ställning till ytterligare utbyggnad först då vi har utredningsmaterialet. Industriministern gick utskottet till mötes väldigt långt i sitt interpellationssvar i torsdags då han talade om att man skall använda år 1974 till att samla ihop forskningsresultat och redovisa dem, starta nya utredningar osv., så att riksdagen skall kunna få ett underlagsmaterial år 1975 för att besluta i denna fråga. Då tycker jag att det är mycket litet som man i dag behöver diskutera i detta sammanhang. Det finns ingen här i dag som försvarar de två i yrkandet likalydande reservationerna av den underliga koalitionen center-kommunister. Varken Jörn Svensson eller fru Hambraeus är här. Jag respekterar Fritz Börjesson, som säger att han inte delar fru Hambraeus” mening. Ändå delar han den bitvis. Jag tycker att Fritz Börjesson kunde sagt som det är att han är en alldeles för realistisk och klok människa för att dela denna mening. Men det kan alltid vara något att vinna på att smeka även denna opinionen litet medhårs, tycker han, hur verklighetsfrämmande den är. Själv tycker jag det är onödigt att göra det. Sedan begär man 10 miljoner på tilläggsstat för att få i gång forskning.

Det har för utskottsmajoriteten varit naturligt att avslå en sådan begäran. Man säger att man haft på känn att STU hade något projekt som skulle kunna sättas i gång. Men litet mer substans får det väl ändå vara som underlag för ett beslut om 10 miljoner. Kungl. Maj:t har i gång detta, vi får en intensifierad forskning, det är inte det vi är ovänner om. Rolf Wirtén nämnde en del åtgärder som man anser skulle kunna vidtas. Det gällde energibesparing, alternativa energikällor etc. Utskottet skrev redan i våras om de utvidgningar man bör försöka göra. Jag kan hålla med herr Wirtén i mycket, och industriministern säger också att man skall försöka skapa olika alternativ. Dessutom skall man välja ut ett program för framtiden. Det är värdefullt att Rolf Wirtén nu räknat upp dessa möjligheter. Men vi skall ju inte besluta om detta i dag och vi är inte heller oense i det här sammanhanget. Egentligen tror jag att herr Börjesson i Glömminge och jag i själ och hjärta är överens men låt bli och blanda in fru Hambraeus” luftiga idéer i det här sammanhanget. De är helt verklighetsfrämmande. Människorna som plågas av energikrisen och industrin som står inför möjligheten att få inskränka på grund av energibrist vill ha litet handfasta ting nu och inte några fantasier. Här lämnar jag den punkten och går över till den punkt som handlar om förvärv av aktier i AB Eiser. Det är en fråga som utskottet i stort sett är överens om, men där moderaterna går emot. Utskottets vice ordförande har här på vanligt korrekt sätt redovisat vad man inte vill vara med om. Man tycker dels att aktierna som köps är för dyra, dels tycker man tydligen att det här är fel bransch för staten att gå in i. Man vill ha någonting annat i Norrland, någonting bättre. Textilindustrin är väl inte det bästa, säger man. Man vill inte heller anslå pengar till den. I stället skall pengarna finnas tillgängliga för företagsamheten och anslås till hantverksoch industrilånefonden, till Norrlandsfonden osv. Låt mig få säga till herr Regnéll att det här gäller att skaffa sysselsättning i väldigt svåra områden. 600 nya sysselsättningstillfällen skall tillföras tre olika orter i Norrland. Man kan fortsätta att diskutera hur länge som helst om det betalts för mycket eller för litet för de här aktierna. Det är inte bara aktiernas substansvärde det gäller, utan det sägs uttryckligen i propositionen att man genom aktieköpen får ökade möjligheter att aktivt följa och påverka strukturutvecklingen inom textiloch konfektionsindustrin, och det tror jag är väsentligt. Vi har under senare år haft en stor utflyttning av textilindustri till Finland. Det blir kanske hädanefter inte lika roligt för textilindustrin att flytta till Finland, för löneläget där går nu upp ganska brant. Man kan naturligtvis flytta till Portugal, till u-länderna osv. Men då har vi från samhällets sida gått in och förklarat att vi önskar behålla företagen i Sverige för att slå vakt om sysselsättningen i vårt land. Vi får väl då vidta åtgärder för att dessa företag skall kunna stanna kvar på framför allt sådana orter där man redan nu har sysselsättningssvårigheter. Men naturligtvis måste man alltid tänka på vad det är för tillverkning som det gäller. Man skall inte låta locka sig att göra några dumheter. Jag kan hålla med herr Regnéll när han säger att han skulle önska att Norrland fick några stabilare företag. Ja, det skulle jag också önska. Men då får jag fråga herr Regnéll var de företagen finns, vad man skall satsa på. Jo, man skall anslå de här pengarna till industrilånefonden och till Norrlandsfonden för verksamhet i Norrbotten. Det finns pengar över i dessa fonder i år som icke har kunnat utnyttjas. Den verkliga nyttan skulle herr Regnéll göra om han talade om vilka företag han skulle vilja lägga hit till detta område och hur man skall skaffa pengar till dem. Vad som här föreslås innebär 600 nya sysselsättningstillfällen. Det innebär också, att man får en bättre struktur inom textilindustrin, och det betyder väldigt mycket. Sådant får man betala en del för. Jag hoppas att herr Regnéll och jag sedan är överens om att verka för att få andra företag, t.ex. metallindustri, till Norrland. Men de finns inte tillgängliga i dag som alternativ. Man säger här att man vill vara med och göra allt för Norrland, men man vill inte göra detta utan någonting bättre. Jag skulle respektera dessa synpunkter om man kunde komma med ett konkret förslag och talade om vad det är fråga om. Kungl. Maj:ts förslag innebär att man begär 15 miljoner kronor omedelbart och dessutom ett bemyndigande för ett lån på 30 miljoner att utbetalas med 15 miljoner år 1975 och 15 miljoner år 1976. Reservanterna vill anslå hela beloppet i år, således 45 miljoner totalt nu på ett bräde. Jag tycker att denna fråga inte är någonting att diskutera. Det gäller att skapa sysselsättning i svåra områden. I valrörelsen talades det mycket om att skapa nya jobb, men nu vill man inte vara med utan säger att detta är fel väg. Men tala då om en väg som är bättre och säg inte bara allmänt att det skall vara någonting annat än textil. Sedan kanske jag också skall säga några ord om Svetab, Svenska industrietablerings AB. Förslaget innebär helt enkelt att Statsföretag skall slippa redovisa 20 miljoner kronor av sin vinst varje år de tre närmaste åren för att de i stället skall användas av Svetab till nyetablering. Svetab är ett företag som skall etablera nya industrier, framför allt i stödområdet. Varje människa som har haft någonting med industri att göra vet att nyetablerade företag sällan ger vinst. Svetab måste på det sättet ständigt vara ett förlustföretag. Då säger man här, att man i och för sig inte är emot att Svetab får pengar att användas på detta sätt, men riksdagen skall besluta i varje enskilt fall; man skall inte nu besluta att ge 20 miljoner kronor per år. En praktisk man som herr Regnéll borde inse att det är litet galet. Vilka företag etablerar Svetab? Det är sällan jättestora företag, utan det är i stor utsträckning småföretag. Riksdagen skulle alltså behandla frågor som gäller 2 miljoner kronor den gången, 1,5 miljoner den gången, 1,5 miljoner den gången. Detta är väl ändå ett ganska hårresande sätt att syssla med petitesser? Kan man inte lita på Kungl. Maj:t så långt att Kungl. Maj:t får sköta detta? Sedan har ju riksdagen möjlighet att kontrollera vad Kungl. Maj:t gjort med pengarna, vad Svetab har uträttat med dem osv. I stället skall man peta och påta med småsummor. Varje människa som har med industri att göra måste tycka att det är en irrationell metod att arbeta efter. Får inte industrin möjlighet att göra detta snabbt, är det ganska meningslöst att alls göra det. Det är inte något annat det är fråga om tydligen, eftersom herr Regnéll säger att det inte är pengarna i och för sig det är fråga om utan sättet att anslå dem. Var inte så fruktansvärt misstänksam mot Statsföretag! Jag tror inte att företaget är så dåligt att man inte kan lita på det för 20 miljoner kronor per år under tre år, som ni försöker måla ut det. Med detta yrkar jag, fru talman, bifall till vad utskottet hemställt på samtliga punkter.

Fru talman! Utskottets värderade ordförande, som känner Norrlandslänen bättre än de flesta, använde uttrycket att det är svåra områden när det gäller att förbättra sysselsättningsläget. Det är naturligtvis alldeles riktigt. Också vi som inte känner områdena i detalj har förstått det och har erfarenhet av det. Utskottets ordförande efterlyste från min sida förslag om något som skulle kunna ersätta den tilltänkta Eiseretableringen, om den inte kom till stånd. Ja, på det principiella planet har man tidigare sagt att något som kan minska riskerna för att verksamhet läggs ned och att ett företag vållar sin hemkommun de svårigheter som jag i mitt tidigare anförande nämnde är att företaget har anknytning till något stort och stabilt företag här i landet. Ett sådant resonemang har förts när t.ex. Volvo har etablerat sig på olika håll i sysselsättningssvaga regioner, när Electrolux har, visar att inte ens förankringen i ett stort företag kan ge den så också när Facit etablerade sig på olika håll. Nämnandet av Facit och kanske också av Volvo, med de aktuella bekymmer bilindustrin just nu har, visar att inte ens förankrningen i ett stort företag kan ge den fullständiga trygghet som man så gärna vill räkna med både för de anställdas del och för de kommuners del där de arbetar. Däremot tror jag faktiskt, herr Svanberg, att sådana åtgärder som vi har föreslagit — ytterligare bidrag till statens hantverksoch industrilånefond, ytterligare bidrag till sysselsättningsskapande åtgärder för arbetslösa och ytterligare bidrag till Norrlandsfonden, där jag till min förvåning hör att den norrländska uppslagsrikedomen inte har räckt till för att ta medlen fullt i anspråk — skulle vara nyttiga. De sprider sysselsättning på ett helt annat sätt, och de ger möjlighet för det enskilda initiativet att göra sig gällande. Jag går alltså i stort sett bet på uppgiften att komma med alternativa förslag till Eiser, men jag tror att det på sitt sätt kan vara typiskt. Det är inte så lätt för oss här centralt att komma med livskraftiga uppslag och idéer. Däremot åligger det oss att genom en allmänt positiv näringspolitik skapa ett sådant klimat att den enskilde kan tänka och bestämma själv också på företagandets område. På den punkten är jag, herr Svanberg, utan att så noga känna de norrländska förhållandena övertygad om att man där besitter den uppslagsrikedom och handlingskraft som skulle kunna ta sig uttryck i ökade sysselsättningstillfällen, om det allmänna ekonomiska klimatet blev bättre.

Fru talman! Låt mig först undanröja det missförstånd, som jag kanske rår för. Herr Regnéll har för sig att jag sade att det i Norrlandsfonden fanns kvar 10 miljoner. Men det är vad som finns kvar av företagarföreningarnas anslag, som ju utnyttjas bla. i Norrland. Norrlandsfondens pengar används ganska bra; de går inte bara till företagande utan i stor utsträckning till forskning och sådana ting. Men det är inte bara fråga om att skaffa pengar för att få ny industri etablerad i Norrlands inland — det är fråga om att få tag på företag. Det räcker inte med pengar! Sedan sade herr Regnéll någonting om att det fanns filialer till Volvo, Facit etc. i Norrland, att de ju kunde gå omkull och att det kunde bli bekymmer för kommunerna. Vi har filialer till flera storföretag bl.a. i mitt län, Norrbotten. Bulten-Kanthal i Hallstahammar har en filial där uppe. Scania, ASEA m.fl. företag har filialer där. Vi har vissa erfarenheter av dem. De har gått bra och gett trygg sysselsättning, men de är för få. Vi väntar på fler sådana, men de har inte kommit. Och jag tror inte att de kommer, om vi ger mer anslag till industrilånefonden. Det är inte den vägen man skall gå. Herr Regnélls bemötande visar bara ytterligare att det inte räcker med de åtgärder som ni föreslår. Vi måste aktivt gå in och plocka fram företag som man får satsa på och inte bara allmänt säga: Ställ pengar till förfogande, så kommer företagen. Det gör de inte — det har vi tyvärr mångårig erfarenhet av. Sedan vill jag till herr Börjesson i Glömminge säga att det var väl ett avsiktligt missförstånd. Jag har aldrig kallat förslag om alternativa energiformer och sådant för orealistiska. Vi är överens om att de skall prövas så att vi får se vad som går att göra den vägen. Det är väl alla i det här landet i stort sett överens om. Vad jag talade om som verklighetsfrämmande var det resonemang som förs kring kärnkraften på ett sätt som är helt orealistiskt. Man vill över huvud taget inte diskutera att bygga ut kärnkraftverk. Man vill en gång för alla bestämma att det här skall vi inte använda oss av, utan vi skall acceptera att gå tillbaka till mera agrara samhällsformer. Det är det jag kallar orealistiskt och inte det herr Börjesson talade om. De delarna är vi överens om.

Fru talman! Civilutskottets betänkande nr 35 är enhälligt, och jag har bara att yrka bifall därtill. Jag skulle emellertid vilja göra en kommentar till vad utskottet yttrat. När vi konstaterar att vi i propositibnen inte fick riktigt vad vi ville när vi beställde den här lagändringen i våras, så är det inte någon negativism mot förslaget som det nu föreligger och med sitt i tiden begränsade syfte. Påpekandet är till för att ytterligare visa på att man kan nå fram till resultat även enligt det här förslaget utan att vänta på en mer eller mindre ambitiöst utformad plan. Det räcker för byggnadsnämnden, om den kan falla tillbaka på en egen översiktlig bedömning — precis som avsikten var med glesbebyggelseregleringen. Särskilt när det gäller att snabbt kunna gripa in i skyddssyfte är det här viktigt att tänka på.